Herr talman! I bankoutskottets förevarande utlåtande nr 28 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 46 med förslag till lag om särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedelutgivning. Utskottet påpekar i sitt utlåtande att riksbankens rätt att utge sedlar sedan lång tid reglerats genom provisorisk lagstiftning och att denna provisoriska lagstiftning förlängts genom årliga beslut av riksdagen. Riksbanksfullmäktige har nu hemställt om att maximibeloppet för sedelutgivning höjs från nuvarande 9900 miljoner kronor till 10 500 miljoner kronor. Denna ökning tillstyrkes även av departementschefen. Riksbanksfullmäktiges hemställan om denna höjning av sedelutgivningen är givetvis fotad på den erfarenhet man har skaffat sig under året. Det är ju riksbanksfullmäktige som har skyldighet att se till att det finns tillräckligt med valuta inom handeln, och man har kommit ganska nära maximibeloppen under tidigare år. Reservanterna inom utskottet vill begränsa maximibeloppet till 10 300 miljoner kronor. Det är således en skillnad på 200 miljoner kronor.

Utskottsmajoriteten anser också att reservanterna ej kunnat redovisa bärande skäl för en sådan begränsning av sedelutgivningen. Det är därför som vi tillstyrker riksbanksfullmäktiges hemställan, som i detta fall även har tillstyrkts av departementschefen. Reservanterna önskar även att riksdagen gör ett uttalande som innebär att riksbanken skulle öka sin metalliska kassa med lägst 300 miljoner kronor under år 1967. Utskottsmajoriteten anser för sin del att det är olämpligt att genom riksdagsbeslut binda riksbankens handlingsfrihet på denna punkt. Det kan måhända vara riktigt att riksbanken internationellt sett har en låg guldandel i valutareserven. En fördel med detta är, enligt utskottets uppfattning, att den räntebärande andelen blir desto större så att valutareserven följaktligen växer med ränta på ränta på ett sätt som den eljest inte skulle ha gjort. Vilken fördelning mellan guldandel och valutaandel som vid olika tidpunkter är lämplig bör enligt utskottets bedömande avgöras av riksbanksfullmäktige.

Herr talman! Herr Åkerlund har en benägenhet att förvandla bankoutskottets behandling av ärenden. liksom första kammarens till något av ett nationalekonomiskt seminarium, och för all del.

Det är förvånande att man ens något tror på att via sedelutgivningsrätten, sådan som den är utnyttjad hitintills i vårt land, nämnvärt kunna påverka den ekonomiska utvecklingen. När vi har en sedelutgivningsrätt som enligt riksbankledningens och bankoutskottets förslag uppgår till 10 300 miljoner kronor, är det väl inte att vänta att en minskning av detta belopp med 200 miljoner kronor kan ha någon som helst praktisk betydelse i vår penningpolitik. Det är ofattbart att man driver den tesen. Vad beträffar förslaget att ytterligare 300 miljoner kronor av våra valutatillgångar skulle förvandlas till guld, vill jag säga att herr Åkerlunds resonemang inte heller därvidlag är så lätt att fatta. Jag tror inte att det för närvarande kan ha någon som helst betydelse om man vidtar en sådan åtgärd, men de som är professors likar har sina käpphästar som de rider, och herr Åkerlunds förnämsta käpphäst är guldkalven. Herr talman! Jag yrkar bifall till bankoutskottets utlåtande.

Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till kammarens samman

Herr talman! Den motion som nu skall behandlas gäller vår medborgarskapslagstiftning. Frågan var föremål för behandling vid 1950 års riksdag, och den nuvarande lagstiftningen gäller från den 1 januari 1951. 1950 års lag tillkom efter överläggningar med lagstiftarna i Danmark och Norge. Beslutet år 1950 innebär att svensk kvinna, som ingår äktenskap med utländsk man, behåller sitt svenska medborgarskap. Utländsk kvinna som ingår äktenskap med svensk man erhåller numera inte automatiskt svenskt medborgarskap, utan får i vanlig ordning söka om detta. Kort sagt, man tillerkänner den gifta kvinnan en självständig ställning i medborgarskapshänseende. Den motion som i dag behandlas avser barnen i de äktenskap, där fadern är utlänning och modern svensk medborgare. Barnen i dessa äktenskap erhåller ju det medborgarskap som fadern har. Är denne en utlänning, blir också barnen utländska medborgare. Endast i de fall barnen föds utanför äktenskapet erhåller barnen samma medborgarskap som modern, även om fadern skulle råka vara utländsk medborgare. Nu har förhållandena väsentligt ändrats sedan 1950, då riksdagen tog ställning till lagstiftningen på området. Under 1950-talet och 1960-talet har i genomsnitt 25 000 utlänningar invandrat till Sverige. Mer än två tredjedelar av dessa är män, Då invandrarna i regel är unga människor, bildar de familj här i landet. Det finns alltså mycket som talar för att det blir med svenska flickor som de ingår sitt äktenskap. Nu kanske någon invänder att det inte har så stor inverkan, därför att dessa utländska män kan söka svenskt medborgarskap, och då blir barnen automatiskt svenska medborgare. Men i regel tar det sju år innan ansökan om medborgarskap beviljas. Endast i undantagsfall upptas ansökan dessförinnan. Det antal utlänningar som varje år blir svenska medborgare, är i runt tal 9.000. Många väntar också med att söka svenskt medborgarskap. Om de befinner sig i värnpliktsåldern, vill de inte bli svenska medborgare, då de vet att de i så fall automatiskt får göra svensk värnplikt. Vi har i vårt land flera tusentals barn som fötts här i Sverige, men fötts till utländska medborgare. De går i svenska skolor och får i alla avseenden svensk uppfostran, men är ändå utländska medborgare. De har inte heller samma skydd som de svenska barnen. De kan exempelvis inte erhålla barnpension om fadern faller ifrån. Om de föds som invalider eller blir invalidiserade i barnaåren, kan de heller inte erhålla vårdnadsbidrag. Om de vid 16 års ålder skulle vara berättigade till folkpension på grund av sjukdom eller lyte, kan de inte erhålla sådan då de är utländska medborgare. När de kommer upp i arbetsför ålder får de som alla andra utlänningar söka arbetstillstånd och i vissa fall även uppehållstillstånd. Det händer också att dessa utländska medborgare kan bli inkallade till värnplikt i faderns hemland. Alla länder har inte samma värnpliktsålder som Sverige; i vissa länder inträder värnplikt redan vid 17 års ålder. Detta är dock inte det största problemet, utan det är om trassel uppstår i äktenskapet så att skilsmässa blir följden. Då blir det fråga om vem som skall få vårdnaden om barnen. Detta avgörs av domstol, men som regel är dessa utländska barn inskrivna i fa derns pass. De svenska myndigheterna gör allt för att barnen inte skall få lämna landet, men om de är inskrivna i faderns pass kan man inte stoppa dem vid gränserna. Barnavårdsmyndigheterna arbetar för att modern skall få vårdnaden om barnen i sådana fall. Först i 18-årsåldern får dessa barn ansöka om svenskt medborgarskap, vilket de kan erhålla genom länsstyrelsen eller överståthållarämbetet. Om de har vistats i landet under 18 år bevilias de svenskt medborgarskap, såvida inte speciella förhållanden föreligger. I motionen har vi krävt en översyn av lagstiftningen på området. Motionen har i vanlig ordning remissbehandlats. Rikspolisstyrelsen och överståthållarämbetet tillstyrker en översyn av lagstiftningen. Socialstyrelsen och statens utlänningskommission har ingenting att invända mot en översyn. Även justitiekanslern anser att frågan bör uppmärksammas i lämpligt sammanhang. Tre remissinstanser har ställt sig avvisande till en utredning, nämligen länsstyrelsen i Malmöhus län, socialvårdsstyrelsen i Malmö och styrelsen för Sveriges advokatsamfund. Första lagutskottet har följt dessa tre senaste remissvar och anser att motionerna inte böra föranleda någon riksdagens åtgärd. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t med uppmärksamhet skall följa hithörande spörsmål och invänta erfarenheter om lagens tillämpning. Det är i och för sig gott att så sker. Det har nu gått 16 år sedan lagen tillkom, och det måste ju finnas gott om material och många enskilda fall man bör kunna studera. Motionärerna har inte tänkt sig en lång och vidlyftig utredning. Jag är säker på att justitiedepartementet med biträde av berörda myndigheter på området skulle kunna undersöka, om det föreligger omständigheter som motiverar en omprövning. Det gäller framför allt den omständigheten att så många utlänningar flyttat in i landet och ingått äktenskap med svenska flickor och fått barn, som då blir utländska medborgare. Utskottet stöder sig i allt väsentligt på det som var vägledande för lagstiftarna år 1950, men mycket har förändrats sedan dess. Vi har nu i runt tal 200 000 utländska medborgare i vårt land. Många svenskar besöker utländska orter och många kontakter knyts över gränserna. Det är därför en ganska vanlig företeelse att svenska flickor gifter sig med utländska män. En stor del av dessa nya familjer slår sig ner i vårt land. De barn som växer upp i dessa hem har inte det skydd och stöd som Övriga svenska barn har. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motionerna I: 437 och II: 556, i vilka hemställes om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om en översyn av den svenska medborgarlagstiftningen.

Herr talman! Utskottets ärade ordförande har bett mig föra utskottets talan i denna fråga, om motionären önskade en debatt i ämnet. Anledningen härtill är att jag under drygt 12 år har haft hand om medborgarskapsärendena i regeringen och kan redogöra för den praxis, som man därvid har tillämpat. Denna praxis har så uppmjukat och reducerat de olägenheter, som herr Dahlberg nämnde i sitt anförande, att utskottet inte har funnit skäl att hos Kungl. Maj:t begära en särskild utredning och översyn av vår medborgarskapslagstiftning. Ändringar i denna lagstiftning är för övrigt mycket omständliga. Vi har nämligen en nordiskt samordnad medborgarskapslag, något som herr Dahlberg nämnde i början av sitt anförande, men som remissinstanserna inte tycks ha observerat eller i varje fall inte nämnt.

Men dessa reformer berör inte den grundprincip, som motionären är mest kritisk mot, ty det måste vara kontentan av hans kritik, att dubbelt medborgarskap som regel inte medges och att vi försöker undvika det i naturalisationsärenden. I princip strävar alla länder efter att undvika dubbelt medborgarskap, ty ingen nation är betjänt av att ha medborgare som genom dubbelt medborgarskap har skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring, har möjlighet att delta i politiska val etc. i två fosterland och därmed kan råka i lojalitetskonflikter. Detta gäller, som jag säger, alla länder, alltså både de länder där naturalisation grundas på härstamning såsom här i Sverige, d. v. s. där föräldrarnas medborgarskap är avgörande, och de länder där medborgarskapet avgörs av var födelsen äger rum — där man automatiskt blir medborgare vid födelsen, såsom t.ex. i USA. Men vid längre eller varaktig bosättning utomlands förloras ofta medborgarskapet i nationer, där denna geografiska naturalisationsprincip tillämpas, just på grund av intresset att undvika dubbelt medborgarskap. Jag sade i början, att den nordiska medborgarskapslagstiftningen är Ööverensstämmande, men det har inte hindrat att praxis har utvecklats ganska olika inom de olika länderna. I Sverige t.ex. har vi varit mindre fordrande när det gällt hemvisttidens längd, och man blir sålunda fortare svensk än man blir dansk medborgare, om man är utlänning. Flera av de regler, som är gemensamt nordiska, har vi i Sverige tillåtit oss att i praktiken dispensera ifrån ganska frikostigt, när vi har tyckt att utvecklingen motiverat detta och vi har kunnat få något stöd för det i ordalagen i den ursprungliga lagkommentaren. Särskilt har liberaliseringen omfattat de frågor, som herr Dahlberg har berört. Den nya svenska föräldrabalken, som gör båda föräldrarna till sina barns förmyndare, tillkom jämsides med förberedelserna av den nya nordiska medborgarlagstiftningen. Detta gjorde att den nordiska medborgarlagstiftningen redan från början genom den starka anknytning som lagen har till mannen-fadern som familjens överhuvud och med kvinnan och barnen som bipersoner till honom kom på efterkälken i förhållande till den större jämställdhet mellan man och kvinna i familjen, som nya föräldrabalken introducerade i Sverige. Jag vill ge herr Dahlberg rätt i detta. Jag har dock tyckt mig ha den svenska riksdagens stöd, eftersom den har godtagit föräldrabalken, för en praxis i naturalisationsärenden som gör föräldrarna mera jämställda i förhållande till sina barn. Det har naturligtvis inte kunnat utläsas direkt i lagtexten och jag kan inte begära att herr Dahlberg skulle kunna göra det. Det är därför jag här tar upp tid med att redovisa denna praxis. Mycket av det som herr Dahlberg med rätta finner besvärande i lagtexten har vi sålunda i tillämpningen undvikit genom att tolka lagstiftarnas intentioner i den modernare anda, som präglar den nya föräldrabalken. Modern har därmed fått ställningen som huvudperson i förhållande till barnet i alla de fall då barnets intressen kan skadas av att den huvudsakliga anknytningen sker till fadern. Barn som föds u. ä. av svensk kvinna får automatiskt moderns nationalitet, när fadern är utlänning. Om modern sedan gifter sig med barnafadern och barnet legaliseras behåller barnet likväl sitt svenska medborgarskap så länge familjen inte bosätter sig utomlands, då övergång till faderns medborgarskap aktualiseras. Om vidare ett barn föds i Sverige inom äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man och den senare är statslös, följer barnet också modern och får hennes nationalitet. Man försöker nämligen undvika till det yttersta att ett barn blir statslöst. Det finns dock ett glapprum i lagen, som utskottet kritiserar i utlåtandet och fäster Kungl. Maj:ts uppmärksamhet på, nämligen att om ett barn föds utomlands i äktenskap mellan svensk kvinna och statslös man blir barnet statslöst. Herr Dahlbergs motion har haft den nyttan med sig att den har gett relief åt denna fråga och gett första lagutskottet anledning att fästa Kungl. Maj:ts uppmärksamhet på saken.

Det finns alltjämt skolor och yrken, som för inträde kräver att sökanden skall vara svensk medborgare, fastän detta blivit allt ovanligare. De militära yrkena kvarstår emellertid. I alla de fall där en ung person motiverar sin ansökan om svenskt medborgarskap före 18-årsåldern — kanske åtskilliga år tidigare — med att han eller hon vill genomgå någon utbildning, för vilken krävs svenskt medborgarskap, t.ex. vill bli militärflygare el. dyl., brukar Kungl. Maj:t vara tillmötesgående. Regeln är dock, som jag sade i början av mitt anförande, att en utländsk far gift med en svenska själv söker svenskt medborgarskap för sig och barnet, inte efter sju år, som visserligen är den i lagen inskrivna hemvisttiden, utan efter sex. En utlänning som är gift med en svenska får nämligen ett års »rabatt», och en skandinav kan redan efter fyra eller fem år få svenskt medborgarskap. Och barnet följer alltså fadern. Men om fadern inte uppfyller villkoren om god vandel, tillräckligt lång hemvisttid och försörjningsförmåga, kan barnet ändå naturaliseras ensamt, förutsatt att modern är svensk och ansöker för barnets räkning. Inget barn i äktenskap mellan svensk och utlänning behöver sålunda växa upp i Sverige i känslan av att vara utböling, om barnets föräldrar själva tar de initiativ till naturalisation som lagen ger möjlighet till. Om föräldrarna själva vill medverka till det, är som sagt maximum sex år som utlänning i Sverige vad ett barn behöver genomleva. Herr Dahlberg påpekade att barnet i många fall får sociala olägenheter under den tid som det har utländsk nationalitet. Han nämnde t.ex. barnpension och vårdnadsbidrag. Men detta är egentligen också det enda som försätter barnet i en sämre ställning än om det vore fött svenskt. I alla andra avseenden är barnet likaberättigat. Herr Dahlberg framhöll också — och det är riktigt — att det kan uppstå schismer i äktenskapet, då föräldrarna har motstridiga intressen i fråga om barnens medborgarskap. Även i sådana fall tillämpas lagstiftningen numera så, att en svensk mor har goda möjligheter att skydda sin avkomma mot kidnapping och liknande tragedier.

Jag har varit med om att behandla många sådana kritiska ärenden med förtur, och Kungl. Maj:t har inte lämnat i sticket någon mor som hotats av att hennes barn kan kidnappas till något exotiskt land med patriarkaliska traditioner, från vilket hon aldrig kan återfå barnet. Jag har redogjort för detta ämne ganska utförligt. Jag har varit tacksamt mot herr Dahlberg för att han med sin motion givit utskottet och mig tillfälle att redovisa rådande praxis, som man hoppats har haft riksdagens stöd. Enligt min uppfattning neutraliserar de i mycket hög grad de olägenheter, som herr Dahlberg har påpekat, och som naturligtvis kan inträffa om lagen tillämpas efter sin bokstav. Jag har emellertid försökt tillämpa dess anda under den tid jag haft med dessa ärenden att göra. Jag slutar alltså med att yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag är fru Lindström tacksam för denna utförliga redogörelse för den handläggning hon haft i departementet då det gällt denna lagstiftning. Jag har en känsla av att fru Lindström har varit liberalare än vad lagens bokstav är. Men om det förhåller sig så, att lagen lägger hinder i vägen och man måste vara liberalare än lagen är, då kanske också lagen borde göras om, Nu är inte längre fru Lindström ansvarig, och man vet inte om man då får detta liberalare synsätt i fortsättningen. Fru Lindström talade om föräldrabalken, men i denna är kvinnan mera likvärdig i familjen än i medborgarskapslagstiftningen. Jag tycker att man framför allt borde få samma syn i denna lagstiftning som i föräldrabalken, att barnet inte är ena förälderns utan bådas barn. Vi är också överens om att det dubbla medborgarskapet har sina sidor, Men detta gäller särskilt för vuxna och har inte samma aktualitet för barn. Barn har t.ex. i regel inga inkomster och blir därför inte dubbelbeskattade. Vi har ju också konventioner med många länder när det gäller dubbelbeskattningen. När pojkarna kommer upp i den åldern att de skall göra värnplikt, är det naturligtvis en försvårande omständighet om de får göra den i båda länderna. Vi har aldrig velat skapa sådana förhållanden, att de som vuxna skulle uppehålla ett dubbelt medborgarskap. Jag tror nog att det är riktigt, att de då inte skulle veta vilken nation de hör hemma i, men som barn borde de kunna få uppehålla det tills de blir 18 år, då de skulle få välja om de vill ha faderns eller moderns medborgarskap. Det finns också en rad praktiska svårigheter. Vi såg i höstas meddelanden om en yngling, som hade gjort tre månaders värnplikt vid den svenska flottan fastän det visade sig vid närmare undersökning att han var norsk medborgare. Han visste knappt om detta själv. Han var född i Sverige, men fadern var norrman. Jag vet inte hur det går nu när vi ju skall få datamaskiner. I dessa registreras barnen som födda i Sverige, och så blir även de utländska kanske inkallade när deras årgång står i tur. Den här pojken fick nu vetskap om sitt norska medborgarskap och skildes från värnplikten, men jag undrar hur det blir när 1950-talets alla barn av den kategori vi här talar om kommer upp i värnpliktsåldern. gen har tillämpats sedan 1950. Fru Lindström talar om att man har gjort partiella reformer, och jag tycker att man också borde se efter hur lagen tilllämpats och vidta behövliga förändringar. Vi har inte krävt ändringar i alla delar, utan i de avseenden vi tagit upp. Det gäller att ge barnen en sådan ställning, att de får den trygghet, som alla andra barn har. Man skulle kunna ändra lagstiftningen, så att alla utländska barn som är födda här i Sverige skulle få barnpension. Men man kan inte göra en lagstiftning endast för barnpensioner. Då kommer också de vuxna utlänningarnas pensioner in, och då blir det en stor ekonomisk fråga. Det är bättre att se över skyddet för de barn, som exempelvis är födda i äktenskap med svensk moder och utländsk fader. Hur många är det som inte får det skydd de skulle behöva? Jag är säker på att fru Lindström gjorde allt hon kunde för att så skulle ske när hon handlade dessa ärenden. Därför måste det finnas ett gott material som grund vid en översyn för att få lagen i överensstämmelse med praxis. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Herr Dahlberg sade att vi i Sverige, om vi har en liberalare praxis än vad lagens bokstav säger, borde ändra lagen i större konformitet med praxis. Men: det är här, som jag sade i mitt första anförande, fråga om en inom Norden samordnad lagstiftning, och det är ytterligt tungarbetat alt ändra en nordisk lagstiftning. Gör man det — vilket man alltså nu efter lång utredning är i färd med att göra i vissa andra delar av medborgarskapslagen — blir helt naturligt medelproportionalen av vad de nordiska länderna tycker den position som man då samlas kring. Sverige är, som jag tidigare framhöll, det land som tillämpar den nuvarande lagen mest liberalt, vil ket skulle betyda att man vid en gecmensam nordisk = lagstiftningsreform bara kan komma ett litet stycke närmare den liberalare praxis som vi själva har. Jag tror därför inte att vi för vår del för närvarande vinner någonting på att ta upp hela frågekomplexet igen på nordisk basis. De partiella reformer, som är aktuella, kommer bl.a. att innebära en decentralisering till länsstyrelseplanet av en rad mera självklara medborgarskapsfrågor. Därmed kan man också uppnå en ännu friare praxis. Herr Dahlberg framhöll, att dubbeit medborgarskap för barn inte behövde ha samma nackdelar som dubbelt medborgarskap för vuxna. Men barn blir vuxna. Barn följer också vuxna utomlands på semesterresor, många gånger till föräldrarnas före detta hemland för att hälsa på morföräldrar eller farföräldrar. Dubbelt medborgarskap medför då för barnen liksom för de vuxna en del risker i vissa länder, som inte har velat släppa sina medborgare utan av politiska eller andra skäl önskat behålla dem och då inte medgivit »befrielse» från det ursprungliga medborgarskapet. Vi har ganska många svenskar i detta land, som har levat många år och ofta hela livet med ett dubbelt medborgarskap. Dessa människor är inte skyddade av svenska myndigheter, om de reser med sina familjer till det ursprungliga hemlandet. Där kan de bli »haffade» och inpassade i militärtjänst eller till förhör, om de har varit politiskt misshagliga tidigare eller har politiskt misshagliga anhöriga kvar i landet. Det dubbla medborgarskapet är alltså en nackdel. Det är i den enskildes intresse att ha ett medborgarskap — det gäller både barn och vuxna — och naturligtvis helst i ett tryggt och liberalt land som Sverige. Anledningen till att vi för den här diskussionen är väl att vi anser vårt medborgarskap vara en värdefull sak. Och av min re Om svenskt medborgarskap för barn dogörelse framgår ju att vi i Sverige eftersträvar att ge svenskt medborgarskap fortast möjligt åt alla barn, som riskerar någonting genom sitt utländska medborgarskap.

Herr talman! I första lagutskottets utlåtande nr 28 behandlas frågan om anskaffande av förhörsvittne vid polisförhör, eller mera exakt uttryckt vid förhör under förundersökning i brottmål. Enligt en särskild bestämmelse i rättegångsbalken — närmare bestämt 23 kap. 10 8 första stycket — skall vid förhör såvitt möjligt närvara ett av undersökningsledaren anmodat trovärdigt vittne. Av naturliga skäl kan ju polisförhör inte vara offentliga. Därmot har lagstiftaren ansett det önsk värt med ett förhörsvittne. Bestämmelsen om förhörsvittnet har motiverats dels med rättssäkerhetsskäl, dels med att man ansett det föreligga behov i vissa fall att kunna styrka vad som har förekommit vid ett polisförhör. Vad först angår rättssäkerhetsskälet avser man väl härmed en garanti mot att obehöriga förhörsmetoder användes. Även om det inte föreligger någon större risk i Sverige att polisen tillgriper obehöriga förhörsmetoder, måste man väl i alla fall räkna med att en del personer här i landet hyser en viss misstro mot förhörsmetoderna vid polisförhör. Förekomsten av förhörsvittne kan då bidra till att undanröja denna misstro och ökar alltså på det sättet förtroendet för polisen. Någon gång händer det även att en tilltalad inför domstoden påstår att polisen har använt obehöriga förhörsmetoder när den förhört honom. Då kan domstolen tillkalla förhörsvittnet, som får intyga hur det förhåller sig härmed. På detta sätt kan ju vittnet också bli ett stöd för polisen, om beskyllningen är obefogad. Vad sedan angår behovet att få styrkt vad som sagts vid ett förhör så kan nämnas det fallet, att en tilltalad inför domstolen påstår att en anteckning i polisrapporten om ett erkännande från hans sida är oriktigt. Då kan ett förhörsvittne vara av värde. Däremot kan man naturligtvis inte räkna med att ett förhörsvittne mer i detalj skall kunna erinra sig vad som har sagts vid ett polisförhör — vittnet ersätter alltså ingalunda de bandupptagningar som numera blir allt vanligare vid sådana förhör. I praktiken har det emellertid visat sig svårt att få stadgandet om förhörsvittne tillämpat i någon större utsträckning. Orsaken är väl främst svårigheten för undersökningsledaren att vid behov av förhörsvittne anskaffa en person som kan tjänstgöra såsom vittne.

Det vanligaste torde därför vara att något förhörsvittne inte finns. I de motioner som föranlett utskottsutlåtandet begäres utredning och förslag till bestämmelser om särskilt valda, av statsmedel bekostade förhörsvittnen vid förundersökning i brottmål. Motionärerna — jag är själv en av dem — pekar på de goda erfarenheter som man haft i Göteborg, där det sedan 1957 finns ett antal kommunalt avlönade förhörsvittnen, s.k. medborgarvittnen. De är valda av stadsfullmäktige i Göteborg och till antalet 60. Varje morgon kommer några av dem enligt en särskilt uppgjord plan ned till polisen och tjänstgör som förhörsvittnen i den utsträckning antingen undersökningsledaren själv önskar ett förhörsvittne eller den tilltalade begär att ett vittne skall närvara. Vid en mängd förhör — det kan gälla bagatellbrott, skälen kan också vara andra — blir det inte fråga om att använda vittne, men i många fall har systemet visat sig vara av värde. Polismästaren i Göteborg framhåller också i remissyttrande till utskottet, att erfarenheten av systemet är att vittnena varit ett stöd både för den misstänkte och för polispersonalen. Polismästaren tillägger, att systemet med medborgarvittnen utan tvivel varit ägnat att stärka allmänhetens förtroende för polisen. De andra remissinstanserna ställer sig ganska avvisande, men det är att märka att deras kritik till stor del går ut på att förhörsvittnen är mer eller mindre överflödiga; kritiken riktar sig alltså mot lagstiftarens ställningstagande. Motionärerna har emellertid utgått från att lagstiftaren har tagit ställning vittne om möjligt skall vara närvarande. För motionärerna har pro blemet därför varit att med utgångspunkt från gällande lag öka de praktiska möjligheterna att genomföra lagens bestämmelser om förhörsvittnen. Det är alltså delvis en annan utgångspunkt än remissinstansernas resonemang. Utskottets majoritet har tydligen sett frågan på ungefär samma sätt som motionärerna. Utskottets skrivning får väl också anses vara välvillig, och det är vi motionärer naturligtvis tacksamma för. Vad som har gjort att tre ledamöter av utskottet ändå reserverat sig är att den välvilliga skrivningen slutar med förslag om att motionerna inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Reservanterna anser att utskottet borde ha föreslagit riksdagen att skriva till Kungl. Maj:t och hemställa, att Kungl. Maj:t överväger och för riksdagen föreslår åtgärder i syfte att öka de praktiska möjligheterna att i enlighet med lagens bestämmelser anlita förhörsvittne. Reservanterna lämnar öppet om någon särskild utredning behöver igångsättas för frågans behandling i form av en särskild kommitté eller om frågan kan övervägas i Kungl. Maj:ts kansli. Inte heller binder sig reservanterna för att förorda just den lösning man har valt i Göteborg. Det väsentliga för reservanterna är att möjligheten att tillämpa lagstadgandet om förhörsvittne ökar. Jag yrkar, herr talman, bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Det har, som herr Ernulf erinrat om, inom utskottet förekommit olika bedömningar i detta ärende. Anledningen härtill är väl närmast vilket avseende man har velat fästa vid remissinstansernas utlåtande. Som herr Ernulf sade har flertalet remissinstanser = avstyrkt motionerna, nämligen riksåklagaren, rikspolissty Om förhörsvittne vid polisförhör relsen, Föreningen Sveriges åklagare och Sveriges advokatsamfund. Det är endast polismästaren i Göteborg, som anser att systemet med medborgarvittnen är av stort värde. Systemet har praktiserats i Göteborg under tio år, och staden har ställt medel — cirka 70000 kronor — till förfogande för såväl innevarande år som nästa år. Motionärerna anser, som herr Ernulf också påpekade, att ett system med medborgarvittnen skulle vara av särskilt värde ur rättssäkerhetssynpunkt när någon tilltalad vid domstol hävdar att polisen har använt obehöriga förhörsmetoder. En av de remissinstanser som jag nämnde har särskilt uttalat, att risken för att någonting sådant skall förekomma i praktiken är obetydlig. Såsom riksåklagaren framhåller vet varje förhörsledare med någon erfarenhet av utredning att oriktiga uppgifter, som kommer till genom obehöriga förhörsmetoder, tillrättaläggs vid huvudförhandlingen i händelse av åtal. »Främsta garantin», säger riksåklagaren, »för att obehöriga förhörsmetoder inte kommer till användning vid förhör under förundersökning ligger alltså i det förhållandet att sådant förfarande framstår som meningslöst». Vad riksåklagaren uttalat torde även vara riktigt. Kritik mot polisens sätt att hålla förhör torde förekomma ytterst sällan. Vidare nämnde herr Ernulf att det är värdefullt med förhörsvittne även när en tilltalad påstår att en anteckning i en polisrapport är oriktig. Gentemot detta erinrar riksåklagaren att »erfarenheten har visat att erkännanden av olika anledningar kan vara mer eller mindre oriktiga». Han räknar även upp några dylika typfall. Den tilltalade kan kanske erkänna för att skydda den verkliga gärningsmannen, eller han har kanske missförstått saken på någon väsentlig punkt. Han kan även anse det klokast, av skäl som han inte vill uppgiva, att vidhålla en oriktig uppgift. Dessutom kan han göra ett erkännande för att snabbt få slut på en polisutredning som han anser pinsam. Det finns även, såsom vi har sett i samband med brottsfall, människor som lider av så starka skuldkomplex att de vidgår anklagelser som riktas mot dem utan att närmare reflektera över ankiagelsernas riktighet. Det är alltså, hävdar riksåklagaren, ingen mening i att genom vittnesförhör inför domstol med förhörsvittne styrka ett erkännande som avgivits under förundersökningen. Om ett under förundersökningen avgivet erkännande återtas under domstolsförhandlingen, kommer målet i bevishänseende alltså i princip i samma läge som om erkännandet aldrig avgivits. Rättsutvecklingen har alltså medfört att förhörsvittnets roll som bevismedel blivit obetydlig. I likhet med övriga avstyrkande remissinstanser anser även riksåklagaren, att en organisation med permanenta förhörsvititnen skulle bli förenad med stora såväl direkta som indirekta kostnader, vilka inte skulle motsvaras av den därmed tillkomna nyttan. Sveriges advokatsamfund påpekar, att vittne inte är oundgängligen påkallat vid varje slag av förhör och erinrar om att avfattningen av 23 kap. 10 £ första stycket rättegångsbalken, vilket lästes upp av herr Ernulf, i praktiken synes ge utrymme för undersökningsledaren att avgöra om närvaron av förhörsvittne är nödvändig. När det gäller bagatellartade brott synes det Sveriges advokatsamfund oriktigt att belasta den redan nu kostnadskrävande utredningen med de ytterligare kostnader som närvaron av eit medborgarvittne skulle medföra. Vid utredningen av andra än bagatellartade brott hänvisas till möjligheten för en tilltalad att ha sin försvarare närvarande vid förundersökningen. Rikspolisstyrelsen delar inte heller uppfattningen att det skulle vara mindre lämpligt att anlita polismän som förbörsvittnen. Tvärtom kan tjänsten som förhörsvittne för en yngre polisman vara en lämplig introduktion till befattningen som förhörsledare. Psykologiskt sett finnes också, hävdar rikspolisstyrelsen, »den i förhållande till motionärernas åsikt motsatia erfarenheten, nämligen att närvaron av förhörsvittne kan kännas besvärande för den hörde. Med tanke på dennes önskemål om anonymitet torde denna känsla bli än med uttalad om förhörsvittnet inte är polisman». Rikspolisstyrelsen anför till sist att under tiden efter förstatligandet av polisväsendet anledning har saknats att taga upp frågan, som vare sig aktualiserats av akuta händelser eller framställningar från personalhåll eller från annat av polisverksaniheten direkt berört håll. Föreningen Sveriges åklagare finner inte heller den föreslagna reformen särskilt angelägen och menar, ati genomförandet av förslaget bl.a. med hänsyn till kostnaderna, som kan tänkas bli högst avsevärda, bör övervägas först sedan ett flertal andra behov inom rättsväsendets område tillgodosetts.

Men direkt förorda en utredning i frågan — vilket motionärerna ansett vara lämpligt — vill utskottet inte gå med på. Utskottet anser dock att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang bör kunna uppta förevarande spörsmål till prövning. I övrigt hemställer utskottet att motionerna icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Skiljaktigheterna i uppfattning mellan majoriteten och reservanterna är, såsom framgår av herr Svedbergs anförande, ganska små.

Man anser inte att behovet av förhörsvittne är särskilt stort. Detta är en lagstiftningsfråga som inte har tagits upp av vare sig motionärerna eller någon annan inom utskottet. Jag upprepar att motionärernas önskan har varit att med utgångspunkt från lagbestämmelsen söka finna praktiska möjligheter att realisera lagens stadganden. Frågan om lagens stadgande är olämpligt, skall jag inte diskutera här i dag. Det är en annan fråga. Jag vill ändå göra ett par små kommentarer. När herr Svedberg med stöd av remissinstanserna säger att risken för att polisen använder obehöriga förhörsmetoder är mycket liten, må det vara sant. Men det avgörande är enligt min mening inte om sådana förhörsmetoder förekommer eller inte i någon större utsträckning, utan det avgörande för mig är om det finns en misstro på något håll i samhället. Finns det missförhållanden hos statliga myndigheter, då skall man avhjälpa dessa genom att undanröja missförhållandena. Finns det en misstro, som är oberättigad, skall man avhjälpa den saken genom att ge medborgarna insyn. Jag tror att det är för optimistiskt att säga att det inte på något håll i vårt land finns en viss misstro mot polisen. Det finns en misstro, en beklaglig misstro, som vi bör undanröja, lämpligen genom lekmannainsyn. Vidare citerar herr Svedberg riksåklagaren, som säger att om ett erkännande som avgivits vid polisförhör återtages inför rätten skall man i princip bedöma situationen så som om er Om förhörsvittne vid polisförhör kännandet aldrig avgivits. Det är inte ett alldeles oomtvistligt påstående. Rättegångsbalken lämnar domstolen möjlighet att ta den hänsyn som man anser skälig till ett erkännande som har lämnats vid polisförhör. Då skall vid en fri bevisprövning alla omständigheter beaktas när det gäller att bedöma vilket värde ett sådant erkännande har. Och för den som arbetar på fältet, i underdomstol, är det nog klart att det förekommer sådan bevisning då och då, och att den förekommer med rätta i många fall.

Men det är inte utbildningsfrågan som motionärerna har tagit upp, utan det är frågan om förtroendet för polisen. Jag vidhåller att det för allmänheten är en viss skillnad, tyvärr kan vi kanske säga, om det är en lekman, en utomstående som är vittne vid ett polisförhör eller om det är en polisman som sedan kanske skall yttra sig om sin äldre kollegas sätt att leda förhöret. Till sist ligger det någonting i — det skall jag gärna erkänna — vad Föreningen Sveriges åklagare anför om att det finns många andra angelägna frågor att lösa inom vårt rättsväsende. Jag är fullt medveten om att det nu aktuella problemet måste vägas mot andra angelägna önskemål. Herr talman! Vi skall kanske inte allt för länge hålla på med denna debatt eftersom utskottet varit välvilligt och fäst avseende vid den enda remissinstans som har praktisk erfarenhet av systemet med medborgarvittne och som vitsordar dess lämplighet när det realiserats. Skillnaden är så pass liten att jag vill uttrycka min glädje över den förståelse som utskottet i alla fall har visat.

Herr talman! Det sista som herr Ernulf sade att det kan finnas många andra frågor när det gäller vårt rättsväsende som i första hand behöver lösas, är egentligen det som motiverar att vi får gå försiktigt fram med det problem vi nu diskuterar. Eftersom remissinstansen menar att den paragraf i rättegångsbalken, som säger att det såvitt möjligt skall finnas vittne vid förundersökningen, inte behöver efterföljas är väl lagen inte alldeles i detalj riktig. Advokatsamfundet menar dock för sin del att denna formulering av lagen ger möjlighet för förhörsledaren att själv avgöra om närvaro av ett förhörsvittne är nödvändig och att praxis har utvecklats på grundval härav. När det gäller kritik mot polisen vet vi att sådan kritik framförts, men det kan ifrågasättas om den kritiken gäller just polisens sätt att hålla förhör. Jag tror att det ibland är andra aktiviteter från polisens sida som uppmärksammas i pressen. Vad gäller själva förhörsmetoderna har inte så många kritiska synpunkter yppats. Det är klart att lekmannainslaget i vårt rättsväsende är värdefullt. Det kan dock diskuteras om inte detta lekmannainslag bör gälla domstolsförfarandet och att vi i första hand bör slå vakt om nämndemännen. I den frågan vet jag att herr Ernulf och jag har samma inställning. Nämndemännen har ju en uråldrig svensk hävd att bygga på. Permanent lekmannainslag vid förundersökningar är däremot ett alldeles nytt uppslag, bortsett från vad som praktiseras i Göteborg. Men det bör väl ändock i lämpligt sammanhang kunna undersökas, vad det kommer att kosta att få denna lekmannaanknytning även till ett alltmer tekniskt utrustat och högrationaliserat polisväsende. Här är väl, som sagt, inte så mycket som skiljer reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattningar, men vi har ju ansett att man här bör gå litet för siktigt fram. Bara den omständigheten att systemet med medborgarvittnen används på en plats och inte någon annanstans, är ju anledning till att Kungl. Maj:t bör pröva denna fråga vid lämpligt tillfälle, Om systemet med medborgarvittnen skall avskaffas i Göteborg eller införas även på andra ställen, får Kungl. Maj:t fundera på. även om remisskritiken närmast tyder på att systemet bör avskaffas, bör det väl kanske vara utrymme också för andra bedömningar. Jag ber, herr talman, ännu en gång att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I och för sig skulle jag inte ha anledning ta till orda eftersom motionären inte har ställt något yrkande, men jag tycker att jag har ett behov av att inför kammaren framföra att utskottet är fullt medvetet om att det finns brister ute på arbetsplatserna i arbetarskyddshänseende. Men vi är inte övertygade om att de bristerna har sitt ursprung i lagstiftningen eller i de tilllämpningsföreskrifter som finns utfärdade och som kan vara olika för skilda arbetsområden både i fråga om ljuset — hönsen undantar jag — och i andra avseenden. Arbetet utförs under olika förhållanden och föranleder olika föreskrifter som skall iakttagas. Det har redan för ett par år sedan uppmärksammats att arbetarskyddstillsynen vid de mindre arbetsplatserna är ganska schematisk. En försummelse från arbetsgivaren och likgiltighet från de anställdas sida intill dess någonting inträffar, kan ibland föranleda att man under lång tid arbetar med otillfredsställande anordningar. Det kan nämligen dröja år mellan varje besök från yrkesinspektionen eller annan myndighet som har att tillse att arbetsplatsen är i tillfredsställande skick. Jag tror inte att detta missförhållande beror på vare sig lagen eller tillämpningsföreskrifterna, utan denna situation uppkommer helt enkelt därför att bristerna på arbetsplatsen inte aktualiserats inför myndigheterna.

Vid större arbetsplatser skall det finnas arbetarskyddskommittéer och på mindre arbetsplatser, med minst fem anställda, skall det finnas ett skyddsombud. Kommittéerna eiler ombuden får icke hindras i sitt arbete eller trakasseras, exempelvis genom att ges sämre uppgifter på arbetsplatsen. Men detta till trots är det klart att likgiltighet inför vad som förekommer kan göra att brister inte påtalas förrän någonting inträffat. I fråga om de mindre arbetsplatserna beslöt 1965 års riksdag efter motionsvis framförda yrkanden härom att hos Kungl. Maj:t hemställa om utredning rörande åtgärder i syfte ait effektivisera denna tillsyn. Det uppdraget överlämnades till arbetarskyddsstyrelsen den 1 oktober samma år. Styrelsen funderar fortfarande på det problemet. Jag är inte säker på att det får ökad aktualitet om vi i detta sammanhang mera generellt understryker nödvändigheten av att arbetarskyddets tillämpningsföreskrifter görs, låt oss säga modernare. De kommer ändå att på de olika arbetsplatserna vara olika, ty de behöver vara olika.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

Herr talman! Jag kan tyvärr inte som herr Werner tala om en välvillig skrivning. Föreliggande utskottsutlåtande är en följd av en motion som jag tillsammans med några andra riksdagsmän avlämnade i januari månad. Motionens syfte var att täppa till en lucka i semesterlagen. Luckan är inte stor, och det är kanske inte många som faller genom den. Men luckan finns där i alla fall, och den medför att lagen om semester inte helt täcker det som skall täckas, nämligen rätten till semester. Jag vill också nämna att det inte kostar några pengar att rätta till detta — vilket annars ibland kan vara ett bärande skäl för utskottens avslagsyrkanden. Utskottet är väl medvetet om att arbetstagare i vissa fall kan mista rätten till semester. Men den problematiken hänskjuter utskottet till arbetsmarknadens parter att lösa. Jag tycker nog att utskottet dribblar litet för mycket. Varför inte i en sådan här enkel fråga gå mera direkt på målet? Det gäller ändå rätt till semester, vilket otvetydigt uppfattas som en lagstiftningsfråga. Med utskottets utlåtande är denna fråga fortfarande olöst. Jag vet inte om i botten ligger ett ganska vanligt utskottstänkande, att i första hand skall motioner slås ihjäl, eller om i stället problemet anses för litet att lagstifta om. Jag avstår från att yrka bifall till motionen och nöjer sig med att uttrycka den förhoppningen, att den som har initiativrätt i denna fråga också kommer att utnyttja denna till ett annat år.
Herr talman! Om inte herr Augustsson hade lagt till det allra sist, skulle jag antagligen kunnat avstå från att yttra mig och nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan. Men när han hoppades att de som har initiativrätt skall ta initiativ i den riktning som motionären herr Augustsson i detta avseende väntar på, kan jag inte ansluta mig till hans uppfattning. Semesterersättning och semesterrätt är säkrade i lagen för sådana som har samma anställning året efter det då de intjänade semesterrätten. Däremot är sådan rätt till ledighet som åsyftas i motionen inte säkrad för dem som blivit lediga eller slutat anställning det år då de skall ta ut semesterledigheten. De har i stället fått den intjänade semesterersättningen. Såvitt jag vet finns det bara ett område där man löst denna fråga om se mesterledighet oavsett om vederbörande har anställning hos annan arbetsgivare året efter det han intjänat semesterrätten. Det är inom byggnadsindustrin där man löst frågan genom semesterkassor. Det har man förmodligen gjort därför att det ytterst sällan är så att den anställde kan räkna med samma arbetgivare det ena året efter det andra. Arbetsgivaren betalar in semesterersättningen till en kassa, som jag tror förvaltas av posten, och året därpå får den anställde ut vad han intjänat för semester och är i avtalet tillförsäkrad ledighet för de intjänade semesterdagarna. Helt naturligt har sådana som åtnjuter semester under intjänandeåret också det ordnat på ett tillfredsställande sätt. I övrigt — och det gäller det stora flertalet av de kollektivavtalsanställda — förhåller det sig som herr Augustsson sade, att det finns rätt till semesterersättning i den anställning som upphör, men icke till semesterledighet i den nya anställningen. Olägenheten gäller inte bara de som går miste om rätten till ledighet. Det finns också de som tvingas ta ledighet. Det rör arbetsplatser där man har semesterstängt. Den som skiftat anställning kan ha tagit ledigt i samband med det tidigare arbetets upphörande då semesteresättningen erhölls, men tvingas ta ytterligare en ledighet därför att den nya arbetsplatsen är semesterstängd. Vi har tidigare behandlat en annan motion som berörde frågan huruvida sådan ledighet under olämplig tid ovillkorligen skulle betraktas som semesterledighet och därmed utgöra hinder att utnyttja rätten till arbetslöshetsunderstöd för att senare ta semesterledighet under en tid som var bättre lämpad för rekreation. Även i det avseendet fann andra lagutskottet det svårt att i lagstiftningen reglera förhållandena på ett sätt som skulle kunna säkra dem möjligheten att ta ledigheten, när de själva ville betrakta den som se mester, eller i övrigt — om de var lediga — anlita arbetslöshetskassorna. Vi uttalade i det sammanhanget, att det väsentliga var att den anställde inte fick dubbel ersättning, alltså utnyttjade semesterersättningen och samtidigt utkvitterade arbetslöshetsunderstöd för ledigheten. Den som har intjänat se mester och får ledighet — det gäller alltså samma arbetsgivare — har skyl dighet att använda semesterledigheten för rekreation. Sådan skyldighet föreligger inte för den som tar ut sin semesterersättning i samband med att anställningen upphör på den anställdes eget initiativ eller därför att han friställts från arbetet. Herr Augustsson sade att problemet kanske inte berör så många. Även jag hoppas att det inte är så många som blir vägrade den ledighet som de anser sig vara i behov av. Men med hänsyn till den rörlighet som har rått på arbetsmarknaden under de senaste åren är det säkert många som har bytt anställning och fått ut semesterersättning i samband med detta byte.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

Herr talman! Det är viktigt att socialförsäkringssystemet får en sådan utformning att alla grupper av medborgare kan bli delaktiga av den trygghet som försäkringen är avsedd att ge. Det ligger i sakens natur, att man från början inte kunde få den perfekta eller fullständiga utformningen av en försäkring, som skulle ha det syftet. Vi har i motionsparet 1I:621 och IT: 790 visat, hur de s.k. hemmadöttrarna på grund av olika omständigheter i många fall inte får någonting med av det skydd som sjukförsäkringen är avsedd att ge. Det kanske inte i numerärt avseende är en så stor grupp, men detia får inte vara avgörande. Syftet har väl ändå hela tiden varit att försäkringen och skyddet är skapade för det enskilda fallet. Ibland medför brister i redovisningen från den som uppbär vård given av en hemmadotter att försäkringen inte fungerar. I vissa fall kan det bero på att hemmadottern enligt nuvarande regler inte är berättigad att själv teckna en tilläggsförsäkring på samma grunder som hemmafruarna eller vissa studerande. För hemmadöttrarna och hemmafruarna kan dock den faktiska situationen många gånger vara helt lika. Riksförsäkringsverket har haft motionerna på remiss och grundligt gått igenom de problem som skulle kunna uppstå. Avslutningsvis säger verket att den av motionärerna avsedda lagändringen inte bör komma till stånd utan en noggrann utredning om behovet och om lagstiftningens närmare utformning. Låt mig säga utöver vad som sagts i remissyttrandet att jag inte kan se några större risker för missbruk, om man utvidgade kretsen av dem som är berättigade att teckna en egen tillläggsförsäkring till att omfatta också denna kategori människor. att göra försäkringsformen tillämplig även för hemmadöttrar. Jag ber, herr talman, att mot bakgrunden av det anförda få yrka bifall till den reservationen.
Herr talman! Detta är det tredje utlåtandet från andra lagutskottet som vi behandlar i dag, där utskottet inte har funnit några särskilt starka sakliga motiv för yrkandena i respektive motioner. Vad beträffar hemmadöttrarna föreligger förmodligen rätt till anslutning till den obligatoriska försäkringen, men vederbörande själva har inte tagit något initiativ. Vare sig riksförsäkringsverket eller utskottet har kunnat finna att man skulle vinna någonting på en utredning, eftersom rätten till anslutning förefaller vara klar. För övrigt gäller denna fråga inte bara döttrar. Det händer också att söner stannar hemma och hjälper till. Det behöver inte alltid vara fråga om vård av sjuka, utan barn kan mycket väl stanna i föräldrahemmet för att fullgöra andra arbetsuppgifter. Emellertid måste framställning göras och uppgifter lämnas till de allmänna försäkringskassorna, om man skall bli försäkrad för grundsjukpenningen. Det fordras en inkomst på lägst 1 800 kronor för sådan försäkring. Arbetsgivarens medverkan erfordras inte i fråga om grundsjukpenningen, ty avgiften för den skall erläggas av den försäkrade själv tillsammans med staten. Statsbidraget är för närvarande 40 procent, och den försäkrade själv har sålunda att erlägga 60 procent. Värderas insatsen i hemmet till högre belopp än 1800 kronor, kan den hemmavarande dottern eller sonen också bli försäkrad för tilläggssjukpenning, men då har arbetsgivaren, d. v. s. i det här fallet föräldrarna, att erlägga viss del av avgiften för tilläggsförsäkringen. Däremot existerar inte någon sammankoppling av grundsjukpenningförsäkring på grund av arbetsanställning — och jag betraktar i det här fallet hemmavarande barn såsom anställda i hemmet — och den frivilliga tilläggssjukförsäkringen. Den existerar endast för hemmafruar och ensamstående mödrar med barn under 16 år. De är obligatoriskt försäkrade för grundsjukpenningen och har rätt till tilläggssjukpenning, om de så önskar, De studerande är, såvitt jag nu erinrar mig, uteslutande försäkrade för tilläggssjukpenning och har sålunda ingen försäkring för grundsjukpenning. Motionärerna vill i förevarande ärende ha en sammankoppling som alltså för närvarande inte är möjlig i det försäkringssystem vi tillämpar. Men om dottern arbetar i hemmet är det tillräckligt att hennes hjälp behövs i hemmet exempelvis för dess skötsel — hennes uppgift i hemmet måste inte uteslutande vara inriktad på att vårda föräldrarna.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

Herr talman! Jag lade märke till att utskottets ärade ordförande började med att säga, att det förmodligen föreligger rätt för de allra flesta. Men jag vill erinra om att i de fail en hemmadotter har åtagit sig att klara ett rent vårdnadsbehov fungerar det för närvarande ofta så att landstingen lämnar s, k. vårdnadsbidrag. Såvitt jag känner till går de allra flesta av dessa bidrag direkt till vårdtagaren, vilken alltså får medel att trygga det vårdbehov som föreligger men som inte är så stort att det kräver sluten vård. I sådana fall skulle t. ex, en pensionär, för att få detta att fungera för hemmadottern, utöver sin vanliga deklaration vid årsskiftet också upprätta arbetsgivarredovisning, löneuppgifter 0. S. Vv. Vi vet dock att det i praktiken är mycket svårt att få äldre människor att inse att dylika uppgifter måste lämnas. Av den anledningen är det många hemmadöttrar som har en klar rätt men som kommer utanför på grund av bristande redovisning, såsom jag summariskt angav i mitt första anförande. Den s.k. hemmafruförsäkringen har efter hand utvidgats. I början gällde den bara hustrun i bestående äktenskap, men så småningom har frånskilda med minderåriga barn kommit att få rätten till tilläggsförsäkring. Nu kräver man väl i huvudsak bara ett sammanboendeförhållande, såframt det inte finns minderåriga barn, då begreppet är vidare. Och jag menar att förhållandena i detta avseende kan vara analoga — det kan vara ytterst svårt att avgöra om t.ex. hemmafruns insats i hemmet är värdefullare än hemmadotterns, om vi nu tar det exemplet. Om det inte går att klara saken på annat sätt, skulle jag tänka mig att det inte vore någon dålig lösning att kopiera vad som gäller för studerande — där har man ju den obligatoriska 18 dagarskarensen, Jag föreställer mig att det är. ett sätt att komma ifrån eventuellt missbruk. Ja, herr talman, jag har närmast blivit styrkt i min uppfattning av att utskottets ordförande och jag ändå ge mensamt kan visa på att här förekommer många oklarheter och ofullständigheter, som till sist går ut över enskild person. Jag kan också tänka mig att det skulle behövas ytterligare upplysning från riksförsäkringsverkets eller försäkringskassornas sida för att få detta att fungera fullständigare än det gör. Men samtidigt tror jag att man borde pröva denna möjlighet till en sammankoppling med tilläggsförsäkringen. Därför vidhåller jag mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Jag gjorde en reservation i min definition. när det gäller hemmadöttrar och deras möjligheter till sjukförsäkring på så sätt att jag utvidgade begreppet till att avse inte enbart dem som vårdar föräldrarna utan även dem som har anställning i hemmet; det kan alltså vara fråga också om hemmasöner,. Jag gjorde reservationen därför att det ju kan vara dottern som vårdas i hemmet och inte föräldrarna. Om så är fallet är det inte lika självklart att hon har rätt till grundsjukpenningen. För att hon skall få en sådan rätt måste hon göra en arbetsinsats. Eftersom alla som har fyllt 16 år är inskrivna i allmän försäkringskassa måste naturligtvis ett initiativ tas av de försäkrade själva för att de skall få försäkring för sjukpenning.

Jag förmodar att en sådan uppgift erfordras, men samma skyldighet föreligger även om det i lagen skrivs in att hemmadöttrar har rätt till för säkring. Underlaget för försäkringen måste under alla förhållanden uppges. Enligt bestämmelserna för den nuvarande obligatoriska försäkringen måste alla — med undantag av hemmafruar och ensamstående med barn under 16 år — ha en inkomst av minst 1800 kronor för att bli försäkrade för grundsjukpenning. Även om «föräldrarna skulle vara omedvetna om att de kan säkra rätten till sjukförsäkring för dottern genom att lämna inkomstuppgift, finns det väl alltid någon som kan hjälpa dem till rätta. Meddelar de sig med försäkringskassan talar den alldeles säkert om vad som erfordras för att de skall få sin rätt.

Herr talman! Det ämne som tas upp i motionerna har under många år legat mig mycket varmt om hjärtat. År 1964 interpellerade jag socialministern i denna fråga, och år 1965 motionerade jag i samma fråga. Mina framställningar har dock inte enbart gällt hemmadöttrarna. Av den anledningen har jag reagerat en smula mot motionen, vilket jag också tillkännagav under utskottsarbetet. Jag anser att motionerna inte borde ha gällt enbart hemmadöttrarna utan att alla som av en eller annan orsak är nollställda i försäkringshänseende får ett besked från försäkrings-- kassan, alltså inte bara hemmadöttrar. Denna fråga är naturligtvis av stor vikt. Jag har många gånger kommit i kontakt med människor som säger att det är ett olyckligt förhållande att de skall vara nollställda och icke berättigade till ersättning vid sjukdom. Jag har forskat en del i denna fråga och har kommit till det resultatet att en upplysningsverksamhet måste komma till stånd. Det förefaller som om vissa människor hade en skräck för att lämna en uppgift på att de har tjänat ett visst belopp i månaden eller per år. Om man deklarerar för en inkomst av 150 kronor i månaden är man ju berättigad till grundsjukpenning. En sådan inkomst ger inte heller, såsom vederbörande måste förstå, några större skatteintäkter. Jag har lämnat denna upplysning till många personer och de har följt mitt råd. Om de kan beräkna kostnaden för mat, kläder och husrum till detta belopp, gör de gärna på detta sätt, och de har då också införts i grundsjukpenningklassen. Detta tycker jag att vi skall verka för. När jag motionerade om de i sjukförsäkringsavseende nollställda medborgarna innefattade jag häri även hemmadöttrarna. Jag har också i detta sammanhang tagit kontakt med den sittande sjukförsäkringskommittén. Det är min förhoppning att denna utredning och departementet skall komma med något nytt initiativ, som kan bidra till att lösa denna fråga på ett sådant sätt som vi alla önskar. Vi vill ju inte att det skall finnas svenska medborgare som icke på något sätt är sjukförsäkrade. Samtidigt är det dock naturligtvis ett önskemål att människorna ärligt skall deklarera sin inkomst. Eftersom den föreliggande motionen avser enbart hemmadöttrarna, kan jag inte annat än yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill bara i anledning av vad fru Nilsson anförde framhålla, att jag inte vill att kammaren skall fatta beslut i denna fråga i förhoppning om att det kommer att framläggas något förslag från den sittande sjukförsäkringsutredningen, vilket skulle kunna utgöra lösningen på detta spörsmål. Såvitt jag vet är det ingen utredning som arbetar med här aktuella problem. Vi får sålunda fatta beslut med förlitande på att utskottets utlåtande i stort sett redogör för de nuvarande möjligheterna att få anslutning till sjukförsäkringen.

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 17 behandlas ett motionspar rörande forskning om ungdomens situation i dagens samhälle. I motionen beskrives de snabba förändringar som sker i vårt samhälle, för ändringar som är påfrestande speciellt för de unga, därför att deras situation är en helt annan än föräldrarnas var när de växte upp. Det innebär att det lätt uppstår konfliktsituationer, därför att de båda generationerna talar olika språk. Det är väl också så att ungdomen många gånger inte förstår den gamla familjens normer. Att ungdomen nu får längre och bättre skolutbildning än föräldrarna fick gör väl också att de båda generationerna har svårare att förstå varandra. Vi vet även att det är en stor procent av föräldrarna som har brutit upp från sin gamla invanda miljö och flyttat in till storstaden. Då blir det påfrestningar för föräldrarna, men det blir ännu större påfrestningar för ungdomen. Vi vet inte vad det beror på att ungdomen ofta har så svårt att anpassa sig. Vi vet heller inte hur samhället bäst skall hjälpa till att fostra de unga till goda samhällsmedborgare. Jag vill påpeka att motionen är mycket positivt skriven gentemot de unga: att vi genom forskning skall få veta mer om deras situation för att sedan kunna vidta åtgärder som ger ungdomarna ännu bättre förutsättningar. Motionen syftar alltså inte i först hand till åtgärder för sådan ungdom som redan har så stora anpassningssvårigheter att den, som vi i dagligt tal brukar säga, har kommit på glid. Samhällets insatser för ungdomen är utomordentligt viktiga och nödvändiga, men det skulle vara till ännu mera och större nytta om vi visste litet mera och kunde handla därefter. 1962 års ungdomsutredning bedriver ett värdefullt arbete, men vi reservanter anser att detta arbete är begränsat till exempelvis utformningen av stödet till ungdomsorganisationerna. Utredningen har bedrivit forskning om hur organisationerna fungerar och har gjort attitydundersökningar hos ledare och ungdomar. Vad vi motionärer Önskar är en grundforskning av orsakerna till att så många ungdomar i dag har anpassningssvårigheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen av herr Kristiansson m.fl.

Herr talman! I föreliggande utlåtande behandlas ett motionspar med i stort sett samma innehåll och samma yrkande som motioner vilka behandlats vid såväl föregående års riksdag som vid ett par riksdagar dessförinnan. Riksdagen har vid alla dessa tillfällen med stor majoritet avslagit motionerna. Trots detta har det inte heller i år gått att vinna enighet i utskottet om ett förslag till avstyrkande av motionerna. Dock har reservanternas skara glesnat, de är två mindre än i fjol, och tar man hänsyn till vilka som står bakom reservanterna, är det stora delar av ett parti som nu lämnat reservanternas skara. Utskottet har upplysts om att de frågor som motionären kräver åtgärder i är föremål för stor uppmärksamhet i olika sammanhang. Forskning rörande ungdomens situation i dagens samhälle förekommer i betydande utsträckning redan nu, och förslag till ytterligare forskningsuppgifter föreligger också. Sedan föregående år har dessutom det inträffat, att 1962 års ungdomsutredning har låtit meddela att man i sitt slutbetänkande, som aviserats till innevarande år, kommer att behandla fråsan om behovet av och förutsättningarna för en ökad ungdomsforskning.

Med hänvisning till det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Hedlund säger, att motioner med samma innehåll har behandlats vid de senaste riksdagarna. Det är också ungefär samma innehåll som förut i det utskottsutlåtande som har avgivits i år. Där talas allmänt om att frågan bör följas med stor uppmärksamhet och att det pågår forskning i olika sammanhang. Herr Hedlund slutade sitt anförande med att säga att det väl inte brådskade så mycket. Det förvånar mig att man kan säga att det inte brådskar med tanke på de uppenbara problem som vi vet att vår ungdom brottas med. Jag tycker att vi har blivit påminda om detta varje dag, och vi reservanter anser därför att det här föreligger brådska. Vad gäller 1962 års ungdomsutredning hoppas även jag mycket på det förslag som den skall lägga fram, men jag tycker att det har dröjt litet länge. Vi reservanter anser därför, herr talman, att vi bör föreslå andra åtgärder för att påskynda och få ett mer samlat grepp över det hela. Jag vidhåller således, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservationen.